Ärade kammarledamöter! 1969 års riksdag tar i dag i grundlagsenlig ordning sin början. Det tillkommer mig att hälsa kammarens ledamöter välkomna och särskilt då de nytillträdande. Jag vill uttala en förhoppning om att vårt riksdagsarbete må kunna bedrivas under ett internationellt politiskt skeende, som i vart fall medför att inga nya akuta politiska konflikter uppstår. Om vårt lands utrikespolitiska linje råder dess bättre mycket stor samstämmighet mellan partierna. Denna riksdag, liksom sina föregående, får en mångfald av ärenden att handlägga. Att så blir förhållandet är självfallet med tanke på den alltmer omfattande verksamhet som faller inom den så kallade statliga sektorn. Såsom bevis på den snabba utveckling som här försiggår må anföras att den första driftbudget som jag var med om att biträda i detta hus slutade på den enligt nuvarande synsätt inte alltför imponerande siffran 1,35 miljard kronor. Det är en inte alltför djärv gissning att tro att slutsumman i den budget som vi får del av på måndag kommer att uppgå till ett trettio gånger högre belopp. 1969 års riksdag får även sig förelagd förslag om definitivt beslut om en författningsreform. Den stora 'allmänheten kommer väl att intressera sig mest för att riksdagens båda nuvarande kamrar kommer att upplösas och ersättas av en — men en större — kammare. Antalet riksdagsledamöter blir dock mindre. Striden om denna författningsreform har inte varit uppslitande eller hård, måhända beroende på att nuvarande system trots allt tal om annat har fungerat relativt tillfredsställande. Må den nya ordningen motsvara de förhoppningar som representanterna för svenska folket ställer på densamma. Med dessa ord förklarar jag första kammarens första plenum år 1969 öppnat. Kungl. Maj:t har denna dag förordnat att granskningen av fullmakterna skall företas inför statsrådet Lennart Geijer.

Herr talman! Med det val som skett känner vi oss övertygade om, genom tidigare erfarenheter, att kammaren blir representerad och dess arbete lett med oväld och skicklighet. Välkommen i talmansstolen!

Å egna och vice talmännens vägnar ber jag att få tacka för de vänliga ord som riktats till oss av ålderspresidenten samt för det förtroende som kammarens ledamöter ånyo visat oss och som vi vill försöka motsvara efter bästa förmåga. Vi vill upprätthålla det utomordentligt goda samarbete som alltid rått mellan kammarens ledamöter och presidiet. Jag vill också begagna detta tillfälle att i likhet med vad ålderspresidenten gjort hälsa hjärtligt välkomna till kammarens arbete de 18 nya ledamöter av första kammaren som i dag tagit plats här. Vi förväntar oss mycket av deras insatser i kammarens arbete.

Herr talman! På den förstakammargrupps vägnar som jag företräder vill jag framföra ett bestämt avståndstagande från den typ av demonstration som vissa yngre riksdagskolleger förklarat sig ämna göra genom att utebli från riksdagens högtidliga öppnande och genom att i uppseendeväckande former ge offentlighet åt detta beslut. Demonstrationen synes oss visa ett förakt för samhällets institutioner och i sista änden för hela vårt demokratiska styrelseskicks anseende, vilket är skadligt för detta anseende.

Jag vill fästa uppmärksamheten på att till kammarens ledamöter utdelats bland annat en preliminär plan för kammarens plena under vårsessionen, en PM angående plena m.m., en annan PM angående 'avfattandet av hemställan i motioner och ytterligare andra handlingar. Beträffande de olika detaljerna hänvisar jag till handlingarna. Såsom framgår av dem är det min avsikt att under vårsessionen som regel sluta kvällsplena senast kl. 22.00 och att när arbetsplena hålles på fredagar, vilket blir aktuellt från och med i slutet av mars, om möjligt avsluta dessa plena utan kvällsplenum senast kl. 17.30. Vad jag nu sagt gäller dock icke remissdebatten. Under maj månad kommer arbetsplena att hållas även torsdagar. Sessionen beräknas pågå maj månad ut.

Till dem som kommer att deltaga i kammarens debatter under vårsessio nen vill jag gärna vädja att om möjligt i förväg anmäla sig till talarlistan. Detta underlättar nämligen att beräkna tidpunkten för plenas slut.

Herr talman! För de återstående val som skall förrättas vid detta plenum ber jag att få avlämna gemensamma listor, en för varje val. Listorna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen, och varje lista upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Jag tackar hans excellens utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag vill också säga att jag är tillfredsställd med den form svaret har fått. Ett tag befarade jag nämligen avfärdande formuleringar i detsamma. Men frånvaron därav — på ett enda, tämligen betydelselöst undantag när — gör det möjligt att debattera regeringens beslut beträffande Nordvietnam på ett sakligt och lidelsefritt sätt. Detta är så mycket angelägnare som situationen synes mig gradvis ha undergått en viss förändring genom det amerikanska beklagandet av aktionen i fråga. Därtill kommer att det förefaller mig — och det är, tror jag, en uppfattning som vinner spridning utomlands, både i öst, väst och syd — att vårt land befinner sig på glid in i något slags frontställning mot Förenta staterna. Jag är mindre intresserad av det historiska tillbakablickandet än av att se framåt på följderna av agerandet.

I dessa hänseenden är jag besviken på svaret. Jag har bett att få skälen för aktionen redovisade för att få den rätta bakgrunden till en debatt, och jag har fått det. Men prövningen av skälens hållbarhet sedan den amerikanska regeringen beklagat erkännandet har helt uteblivit. Lika tomt är svaret när det gäller frågan om åtgärder för att förbättra vårt lands förbindelser med Förenta staterna. Fast visst är det på sitt sätt upplysande när innebörden av svaret är: inga åtgärder alls för närvarande. Kanske är det för mycket begärt att utrikesministern skulle pröva sina egna skäl för erkännadet av Nordvietnam i detalj offentligt, men en allmän syn på dem med anledning av det amerikanska beklagandet tycker jag kunde ha varit möjlig när jag frågade därom. Erkännandet är ju ett faktum. Likaså är det amerikanska beklagandet ett faktum. Inte med ett enda ord har dock utrikesministern själv berört detta beklagande. Det är luft alltigenom för Ers Excellens, av svaret att döma i varje fall. Tyvärr är det dock en högst påtaglig realitet. Det säger dessutom två saker fullt tydligt. Den ena är att Sverige i det officiella Amerikas ögon gjort ett inhopp i vad som väl närmast kan betecknas som preludierna till fredskontakter. Inhoppet har man i varje fall i Amerika inte gillat. De förtjusta kommentarerna i Öst garanterar det. Den andra saken är att aktionen enligt amerikansk uppfattning inte kommer att främja freden i Sydöstasien. Det är en allvarlig kritik mot erkännandet av Nordvietnam. Länder som Laos, Thailand, Indien och Burma, Indonesien, ja, även Australien och Nya Zeeland ingår i Sydöstasien. Deras fred skulle alltså inte främjas genom det svenska inhoppet före ett eventuellt fredsslut för Vietnam. Jag skulle därför vilja fråga här i kammaren — och därmed upprepar jag ju på sitt sätt frågan i interpellationen — om den svenska regeringen har sådana informationer om möjligheterna att bevara freden i hela Sydöstasien, inte bara i Vietnam, som exempelvis den amerikanska regeringen inte har, eftersom man gör ett sådant uttalande. Tillbakavisar regeringen påståendet i det amerikanska beklagandet? Det skulle vara tacknämligt om vi här i kammaren finge höra hur utrikesministern ser på den situation som uppkommit för vårt lands del genom att freden för hela den sydöstasiatiska paktens medlemsländer kommit in i blickfältet. I sitt svar försäkrar utrikesministern att erkännandet naturligtvis på intet sätt är riktat mot Förenta staterna. Det låter bra, men det synes mig ändå som som bevis förelåge för att man i Förenta staterna inte uppfattat saken på det sättet. Och det är väl när allt kommer omkring just uppfattningen i Amerika som är det avgörande. Vore det nu, som jag redan antytt, en ensartad företeelse, kunde man kanske hoppas att Förenta staterna skulle ta för gott en försäkran av detta slag. Tyvärr är aktionen väl snarast — eller uppfattas som — ett påbröd på en hel serie beklagliga händelser under de sistförflutna tvenne åren. Kanske var det så att dessa började med herr Palmes beryktade Gävletal, som sedan följdes upp i senare offentliga framträdanden, t.ex. på Sergels torg, med regeringens goda minne och stöd. Hand i hand härmed har gått överfall med äggkastning på officiella amerikanska sändebud, fönsterkrossning, flaggskändning o. d., som lamt eller inte alls beivrats från officiellt svenskt håll. Om Förenta staterna skulle tycka — vilket jag skulle kunna förstå — att stämningen är avog här i landet, och trots försäkringar om att goda förbindelser önskas, finner atmosfären även på officiell nivå skall vi kalla det kylig, borde enligt min mening åtgärder vidtagas för att förbättra relationerna. Det har jag just uttryckt önskemål om i interpellationen. Sker inte detta, befarar jag att Förenta staterna på grund av dessa förekommande utslag av animositet bibringas en felaktig uppfattning om hur en stor del — kanske den helt övervägande delen — av svenska folket ser på Amerika, dvs. den del som är det lugna och sansade svenska folket. Jag har för min del vid ett par tidigare tillfällen i denna kammare uttalat min uppskattning och sympati för det amerikanska folket. Jag kan heller inte se att Sveriges intressen gagnas av ett kyligt förhållande till Förenta staterna. Helt tyst kan jag inte sitta, när det gäller denna angelägenhet, ty Förenta staterna skulle kunna bibringas föreställningen att enigheten om att kritisera allt amerikanskt är större än den i verkligheten är i vårt land.

Herr talman! Utrikesministern säger här i sin replik till mig att Sverige genom diskreta kontakter med inte bara myndigheterna i Hanoi utan också med den amerikanska regeringen har med verkat till att fredskontakter kommit till stånd. I så fall kan det hälsas med tillfredsställelse, om det verkligen förhåller sig på det sättet att det här kan spåras ett orsakssammanhang, dvs. att det är genom dessa diskreta kontakter som parterna bringats till fredsbordet. Det är i så fall bra, men vi vet ju ingenting med bestämdhet därom. Sedan säger utrikesministern i det sammanhanget, att såvitt han kunnat finna har vårt agerande icke lett till några olustkänslor i det amerikanska utrikesdepartementet. Det är klart att så länge som det diskreta handlandet pågick, fanns det ingen anledning att ge uttryck åt olustkänslor. Snarare måste det väl ha verkat åt motsatt håll att ge uttryck åt sådana om man uppriktigt strävat efter fred. Det senare var väl också fallet.

Det är i det läget vi har kommit. Som jag sade i mitt förra inlägg har händelsen nu skett: den svenska regeringen har erkänt Nordvietnam. Jag har inte uttalat någon mening därom i mitt svar, men det nya har inträtt att den amerikanska regeringen har framfört ett beklagande. Sedan är frågan den, huruvida man, om förhandlingarna leder till fred, därmed kan säga att någon viss person eller någon viss uppfattning fått rätt. Man skulle således kunna säga att om det blir fred skulle det vara ett skäl att hävda att utrikesministern har rätt — att det alltså tidigare har varit rätt handlat. Men därom vet vi i dag ingenting. Det är ingenting annat än en bedömning av situationen, och regeringen kan naturligtvis hävda sin mening. Men det är väl ingen som vill påstå att, därest det nu inte skulle bli fred, skulle detta vara den svenska regeringens fel. Ett sådant resonemang skulle vara alltigenom absurt. Det har från min sida inte heller funnits några skäl att diskutera regeringens bedömningar av situationen. Jag har efterlyst den i dag efter beklagandet. Jag håller mig till själva faktum att ett amerikanskt beklagande har framförts. Det må vara att det sedan kan finnas röster i Förenta staterna som ger uttryck åt en avvikande mening.

Det är vänligt av tidningen Washington Post att träda upp till en försonande gest, men när allt kommer omkring representerar tidningen, trots sitt anseende, ändå bara en del av opinionen — förvisso en sansad och lugn opinion — i Förenta staterna.

Det tycker jag är en ganska rimlig begäran från min sida. På den punkten kunde jag inte finna att utrikesministern hade någonting att komma med i sitt svar på mitt inlägg.

Herr talman! Utrikesministern vill gärna ta upp en diskussion, som jag icke har fört i min interpellation, när jag frågat om skälen — och jag har fått redovisning, det har jag också sagt — för erkännandet av Nordvietnam. Jag har alltså icke uttalat någon kritik mot det tagna steget. De frågor som utrikesministern riktar till mig är starkt provokativa, men jag har ingen anledning att låta mig förledas att frångå min linje. Jag hänvisar bara till vad den amerikanska regeringen nu har sagt i fråga om erkännandet, nämligen bl.a. att Sverige självklart handlar självständigt — och detta uttalande kan stå också för mig. Därmed kan vi kanske lämna den sidan av saken. Därmed faller också hela denna ävenledes provokativa fråga om ett uttalande angående Tjeckoslovakien — det är i alla fall den skillnaden att det i det ena fallet gäller ett uttalande, och i det andra fallet gäller en bestämd åtgärd. Men två saker kvarstår. Den första är att det officiella Amerikas reaktion varit ogynnsam. Den andra har att göra med vad jag har efterfrågat, nämligen om regeringen funderar på några åtgärder för att förta det ogynnsamma intryck som kan ha uppkommit i Amerika utanför tidningen Washington Post. Den tidningen har trots allt en begränsad läsekrets. Den når uppenbarligen inte så långt att den — i varje fall hittills — fått de amerikanska myndigheterna att ta tillbaka eller ändra något i de uttalanden som gjorts. Därför kan jag inte säga annat än att jag efterlyser åtgärder för att bringa Sveriges förbindelser med Amerika på en, som utrikesministern själv säger att han önskar, bättre och angenämare bog än de för dagen befinner sig på.

Herr talman! Utrikesministern har vunnit stort anseende som politiker tack vare sin dialektiska förmåga. Jag tycker att den kommer klart till uttryck i den här diskussionen. Han sätter upp ett förvånat ansikte och slänger fram frågor: Vad menas, vad önskas? Etc. Ändå kan klara fakta konstateras om vad som har inträffat: för det första erkännandet av Nordvietnam och för det andra beklagande från amerikansk sida. Hur mycket utrikesministern än skulle försöka intala denna kammare och svenska folket, att förbindelserna med Förenta staterna aldrig har varit bättre än de är i dag, är det knappast någon som egentligen tror på detta. Det är också rätt egendomligt i sammanhanget att ta del av vad som sägs i pressen. Eftersom utrikesministern själv har åberopat en tidning, kanske det må vara mig tillåtet att också göra det. I pressen i våra nordiska grannländer och på kontinenten, liksom på andra håll, kommer en ganska enstämmig kritik till uttryck. Det sägs tämligen regelmässigt där, att den svenska regeringens åtgärd kanske inte var så klok och riktig. Men, som sagt, visst handlar den svenska regeringen självständigt. Det är hos utrikesministern som ledningen ligger; ingen har ifrågasatt någonting annat. Däremot kan det vara mycket rimligt, om jag och många andra svenska medborgare känner oro att det från Förenta staternas sida kommit till sådana åtgärder som inträffat under de gångna åren. Det är detta som här är det avgörande. Däremot är det väl, skulle jag tro, ytterligt ointressant för kammarens ledamöter vad som skulle inträffa om jag vore utrikesminister. Det är ändå excellensen Nilsson som sitter på den posten.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i debatten om förhållandet mellan Sverige och Amerika utan vill bara ställa en kompletterande fråga, som hans excellens utrikesministern på rak arm bör kunna svara på; den behöver då inte komma igen. Ej heller skall jag ge uttryck för någon kritisk inställning beträffande Sveriges erkännande av Nordvietnam. Såvitt jag kan förstå har ett sådant erkännande — utom möjligen under vissa tidsperioder — kunnat ske när som helst ända sedan år 1954, efter Genéveavtalet. Ingenting hade väl hindrat att Sverige erkänt Nordvietnam samtidigt som Sverige erkände Sydvietnam? Min kompletterande fråga är emellertid följande: När nu relationerna till Nordvietnam så här i slutskedet ser ut att bli relativt normala, tänker herr utrikesministern då vidta åtgärder för att våra förbindelser med Sydvietnam också skall kunna återupptas och bli normala?

Herr talman! Jag tackar för svaret och hoppas att förhållandena skall bli normala igen. Jag tycker dock att utrikesministern förenklar problemet för sig när han vill göra gällande att man i Nordvietnam har kontroll över situationen, medan Sydvietnam inte skulle ha det. Att regimen i Nordvietnam har en kontroll — en alltför stor kontroll — över sitt land, känner vi till. Men tacka för det att Sydvietnams regering inte har full kontroll, när Nordvietnam underhåller en upprorsrörelse i Sydvietnam. Skall detta erkännas av den svenska regeringen såsom normala diplomatiska relationer?

Herr talman! Jag vill nog komplettera utrikesministerns yttrande: det är riktigt att man har en militärdiktatur i Sydvietnam — och man har en sju falt värre militärdiktatur i Nordvietnam. Det finns ingen som helst anledning att göra någon diskriminering mellan dessa. Jo, om amerikanarna försvinner så tror jag att även regeringen i Sydvietnam försvinner — på grund av Nordvietnams krig mot Sydvietnam.

Herr talman! Efter de senaste något lösa och luftiga spekulationerna om folkviljan i Nordvietnam respektive Sydvietnam kanske det kan vara tid att återgå till ämnet. Jag skulle vilja helhjärtat instämma med hans excellens utrikesministern på en punkt: i Sverige råder enighet om önskvärdheten av att det grymma och blodiga kriget i Vietnam får ett slut. Men jag skulle vilja göra en liten reservation som utrikesministern inte gjorde, nämligen att enigheten har ett undantag: de vänsterextremistiska grupper som är tacksamma för att vietnam kriget pågår så att grytan skall kunna hållas kokande. Den mest cyniska formuleringen har detta fått i uttlanden från de grupperna av innehåll, att vi »behöver icke ett Vietnam, utan flera». Jag vill också gärna tillägga att Sverige naturligtvis skulle erkänna Nordvietnam förr eller senare. Att visa missaktning för en regim, att uttrycka ogillande av någon åtgärd genom att i längden uppskjuta ett erkännande, genom att hemkalla ambassadörer, genom att nedtrappa förbindelser, är åtgärder som i längden bara skadar det land som vidtar dem. Sådana åtgärder är som regel mer motiverade av önskan att bravera på hemmaplan än av Önskan att tillvarata det egna landets intressen — vilken regim det än gäller. Man kanske inte har undgått känslan att utrikespolitiken från Gustav Adolfs torg ibland har bedrivits under livligt iakttagande av hemmaplan. Därför har utrikesministern alldeles rätt i att det inte alls är oväsentligt vem som är utrikesminister. Jag vill också i sakfrågan säga, att intresset kring erkännandet som sådant kanske är mindre stort än intresset för svaren på två frågor: Varför just nu? Varför under dessa former? Som svar på den första frågan gjorde utrikesministern en historisk utläggning om att Sverige alltid hade varit i täten när det gällt att erkänna vissa länder — bl.a. Sovjetunionen och — Förenta staterna! Ja, jag tyckte nog att det i någon mån var att utmana löjet att dra en jämförelse med erkännandet av Hanoiregimen och erkännandet av Förenta staterna på sin tid. Jag noterade också att utrikesministern underlät att nämna vissa andra erkännanden av regimer i vår närhet rätt nära i tiden, och det var säkert välbetänkt av honom.

Där har man också det politiska skälet, att en ny republikansk regim brukar börja med att träffa avtal om vapenstillestånd, såsom i Korea. Nu hoppas väl den nya regimen att få göra detsamma i Vietnam. Beträffande formerna för erkännandet skall jag för dagen inte syssla så mycket med det häpnadsväckande åsidosättandet av utrikesnämnden, som var kallad till sammanträde några timmar efter det att konseljbeslutet var fattat. Det åsidosättandet — märkligt mot bakgrund av vad konstitutionsutskottet för några år sedan uttalade — kommer kanske upp till debatt i annat sammanhang under denna vårriksdag. Men jag vill verkligen uttala min förvåning över den bristande kontakten med de nordiska länderna i det förhandlingsskede, där vi just nu befinner oss. Herr Torsten Nilsson säger att vi inte skall bry oss om vad den nordiska pressen säger — det gjorde vi inte i samband med att vi deklarerade vår alliansfrihet. Det måste vara något minnesfel av hans excellens utrikesministern. Om jag minns pressrösterna rätt från den tiden i Norge och Danmark, så var man närmast glad över att Sverige valde den politiska linje som vi gjorde med stöd av en enig opinion. Det argument utrikesministern anförde håller kanske inte. Vi har nog skäl att lyssna till rösterna från press och andra meningsriktningar i Norge och Danmark. Vi har så mycket större skäl att göra det som även ledamöter av den norska regeringen offentligt har uttalat, att den svenska åtgärden att icke hålla kontakt i denna fråga har skadat de pågående förhandlingarna. Slutligen, herr talman, ytterligare två synpunkter. Till mitt yrke hör att läsa Washington Post. Jag gör det rätt regelbundet, och jag är överraskad att finna att utrikesministern inte observe rade den raljanta tonen i den ledare han citerade. Till sist — utrikesministern talade om den kanal som det svenska utrikesdepartementet har utgjort för budskap och meningsutbyte mellan Hanoi och Washington. Det är riktigt, och jag vill inte försumma att ge utrikesministern det erkännandet att han, när han så småningom grep sig detta verk an, har gjort stora insatser på den punkten och fört en aktiv och lycklig politik i fråga om den svenska budbärarrollen. Men samtidigt får vi väl också konstatera, att trafiken på den kanalen tog slut för någon tid sedan och att det var andra än svenska båtar som började gå.